Herr talman! Först ber jag att få tacka bostadsministern för svaret på min interpellation. Det är egentligen bara att konstatera, som bostadsministern också gör, att svaret har kommit i proposition nr 18, där man på s. 32 redovisar hur man har tänkt sig att småhusfastigheterna skall gå in i systemet. Det har alltså skett en viss förskjutning efter den granskning som lagrådet har gjort. Jag tycker dock inte att det finns någon anledning att gå längre in i en diskussion om de detaljerna utan tänkte göra en del kommentarer till det anförande som bostadsministern höll. Låt mig börja med hyreshusavgiften. Bostadsministern tog den som ett argument för att vi i dag inte skulle kunna kritisera den handläggning som departementet har valt. Men bostadsministern kommer ju mycket väl ihåg att skillnaden är den att folkpartiets och centerpartiets riksdagsgrupper reagerade mot regeringens förslag. Vi skickade faktiskt tillbaka förslaget till regeringen därför att vi inte var nöjda med det. Men den socialdemokratiska gruppen godtar alltihop som regeringen har föreslagit, antingen det är fel eller inte. Det är alltså en väldigt stor skillnad. Bostadsministern sade också att starka intresseorganisationer var ett problem. Jag tror att det är en riktig beskrivning. Men då måste vi ju som politiker sträva efter att skapa sådana villkor på bostadspolitikens område som innebär mindre detaljreglering. Den väg som bostadsministern nu har slagit in på, att förutsättningar för hyresuppgörelsen vägts ihop med fastighetsskatt och kompensationsåtgärder, innebär ju bara att man sätter sig ännu fastare i knät på organisationer som företräder specialintressen. Skall vi komma till rätta med detta, måste vi städa upp i virrvarret av bestämmelser inom bostadspolitiken. Den inställningen tycker jag att vi borde vara överens om. När det gäller såväl finansieringssystemet och subventionssystemet som åtgärderna för att åstadkomma rättvisa mellan olika besittningsformer har vi för vår del föreslagit åtgärder som är enklare än dagens system och som innebär att vi är rättvisa mot de olika grupperna. Bostadspolitiken är en del av samhällsekonomin, och självklart är det på det sättet att den största förbättringen är den som skulle kunna uppstå om vi kan föra en ekonomisk politik som gör det möjligt att sänka räntorna. Bostadsministern har också gång på gång kritiserat de borgerliga regeringarna för att man då räknade upp de garanterade räntorna, varigenom hyresgäster och villaägare fick ökade kostnader. Jag tycker att det är en märkvärdig kritik. Den redovisning som görs t.ex. i ett betänkande från bostadsutskottet visar att utvecklingen i form av ökade kostnader för bostadssubventioner bröts genom de åtgärder som vi då genomförde och som vi naturligtvis fick mycket kritik för. Sedan ökar bostadssubventionerna på nytt under åren framåt, därför att regeringen inte vill fortsätta med den typen av städning. Socialdemokraterna driver i stället linjen att öka skatterna för att kunna upprätthålla en fortsatt hög nivå på olika områden, inte enbart när det gäller bostadssubventionerna. Jag noterade att bostadsministern var positiv till de tankegångar om reformer inom bostadsfinansieringssystemet som vi tagit fram till utredning. Men som jag konstaterade i mitt inlägg tidigare här i debatten ser jag det verkligen inte såsom någon enkel åtgärd att få fram ett finansieringssystem där man kombinerar räntelånemetoder med en fastighetsskatt som har den utformningen att den kompenserar dem som fortfarande har kvar någon form av statligt stöd. Frågetecknet blir: Har man statligt stöd om man inte har räntebidrag, men väl räntelån? Skulle räntelån betraktas som ett statligt stöd, skulle det dröja mycket länge innan fastighetsskatten har någon effekt. Det hade varit bra om departementet inte tagit fram förslaget om fastighetsskatt, utan avvaktat bostadskommitténs betänkande. Var det nu så att man behövde pengar för att minska budgetunderskottet — och det behövs både minskade utgifter och ökade inkomster — finns i det system av åtgärder vi har för beskattning på bostadsområdet massor av alternativ att ta till. Det hade varit möjligt att diskutera detta mellan partierna. Jag tycker därför att det finns starka motiv för att inte i dag ta ett system med fastighetsskatt. Jag anförde en rad åtgärder som visar att det får felaktiga effekter för dem som köpt hus under senare tid. Bostadsministern återkommer med relationen 1 000 kr./m? när det gällde att bygga ett hus vid 1960-talets slut och 5 000—6 000 i dag. Javisst, det gäller under förutsättning att samma människa bor kvar i det där huset och inte behövt göra någon omfattande ombyggnad. Men om man vid 1970-talets slut köpt det där huset, som var byggt vid 1960-talets slut, då har man fått betala något helt annat än dessa 1000 kr. per m? och man har då höga räntekostnader. Det är speciellt den gruppen som kommer att fara illa med de åtgärder som regeringen föreslår.
Herr talman! Det är omöjligt att vara bostadsminister i Sverige, sade bostadsministern. Ja, utan beredning och allsidigt remissförfarande är det nog så. Hela detta område är mycket komplicerat, och man kommer lätt fel. I den situationen kom förut Birgit Friggebo, och nu har Hans Gustafsson hamnat där. Men Birgit Friggebo drog konsekvensen och accepterade att den borgerliga majoriteten avslog propositionen just med hänvisning till att den inte fyllde grundlagens krav på beredning. Jag tycker att det var strongt gjort —- eller reko, som Hans Gustafsson säger. Om han är beredd att göra motsvarande sak skulle jag gärna säga att det var strongt av Hans Gustafsson. Det räcker inte med att han rättar parentesfelen, för det är en parentes i det hela. Under detta år har jag ställt många interpellationer och frågor om bostadspolitiken till Hans Gustafsson. Jag har hela tiden fått bestämda förklaringar ifrån hans sida om att här gällde neutralitet, lika behandling, skatt efter förmåga, och jag har trott på det. Men när den ena propositionen efter den andra kommer hit till riksdagen och alla entydigt pekar i rakt motsatt riktning, då får faktiskt bostadsministern ursäkta att vi har litet svårt att tro på detta. Visserligen har vi mycket litet underlag i propositionen, men allt tyder på att det handlar om ett systematiskt missgynnande av enskilt fastighetsägande. Detta gäller hela skatten, det gäller kompensationen som slår utomordentligt snett, konsekvenserna av vinstdelningsskatten, och också garantibeskattningen. Låt oss då få en allsidig utredning, om Hans Gustafsson liksom vi vill att det skall vara en lika behandling, vill att det skall vara neutralitet, vill att det skall vara näringsfrihet, vill att vi skall leva upp till Europakonventionens bestämmelser. Låt oss då få den här allsidiga utredningen kring hur dessa skattepålagor drabbar olika boendeformer och olika ägandeformer! Låt oss få en allsidig utredning om huruvida kompensationerna, om vi skall införa en sådan skatt, slår riktigt. Det kan väl inte vara roligt för Hans Gustafsson att hela tiden — om det nu inte är riktigt — gå med misstanken att man medvetet har överkompenserat just allmännyttan. Jag tycker att Hans Gustafsson i så fall absolut ingenting har att frukta, och jag vill gärna än en gång säga att om Hans Gustafsson är beredd att nu göra denna ordentliga genomgång i samband med återförvisningen, då tycker jag att han har uppträtt både just och reko också i det här avseendet.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag tycker att Hans Gustafsson är ganska charmfull när han stiger fram i talarstolen och mycket engagerat sveper över hela det bostadspolitiska området med en rad fakta i vissa fall, men också med en mängd felsägningar och felcitat som gör att framställningen kanske blir ännu skojigare att lyssna till. Han påstod t.ex. att jag hade sagt att det är unikt att det gjordes räknefel i riksdagen. Det var inte det som var det unika. Det var ju regeringen som gjorde räknefel, och det unika var att ni kom på det så sent att vi här i riksdagen måste riva upp ett utskottsbetänkande som låg i trycket och var färdigjusterat. Det var det som var unikt. Sedan vill jag instämma i Hans Gustafssons beskrivning när det gäller samhällsekonomin och möjligheterna att fortsätta utvecklingen med mera bidrag till bostadssektorn. Vi har inom moderata samlingspartiet varit föregångare med att peka på just behovet av att dra ned dessa subventioner. De accelererar alltså i den takt som bostadsministern har beskrivit. Får jag också säga att vi från moderata samlingspartiet aldrig har accepterat att vi skall räkna in ränteavdragen i bostadssubventionerna. Tidigare var samtliga partier överens om att ränteavdragen var en del av skattepolitiken i det symmetrisystem som fanns; man beskattar inkomsträntor och medger avdrag för utgiftsräntor. På den punkten får bostadsministern inte klumpa ihop oss med några andra. Vi hävdar fortfarande detta, och det framgår av skatteutskottets betänkande där vi i ett yttrande från bostadsutskottet har anmält avvikande mening på just denna punkt. Sedan var det naturligtvis ingen riktig beskrivning av den moderata bostadspolitiken som bostadsministern gav. Hyreshusavgiftens kostnader beror ju på att man har kvar bruksvärdessystemet. Det systemet slår alltså bostadsministern vakt om. Vilket blir då resultatet? Jo, att för en lägenhet i innerstaden, t.ex. på Östermalm, hålls hyrorna nere medan hyrorna ökar i t.ex. Botkyrka. Det är den politiken som är den solidariska bostadspolitik som Hans Gustafsson slår vakt om. Det går aldrig att i längden försvara den politiken inför människorna. De inser nämligen att den är i grunden galen.

Herr talman! Låt mig först med tillfredsställelse notera att bostadsministern i sitt anförande här satte in de frågor som vi nu behandlar och skall besluta om i sitt rätta bostadspolitiska sammanhang. Det är nödvändigt att göra det om man inte skall förirra sig ut i olika detaljer som i och för sig kan vara viktiga men som då det gäller helheten ändå är ganska ointressanta. Jag vill emellertid också utnyttja det här tillfället till att till bostadsministern framföra ett par synpunkter och om möjligt få någon kommentar från hans sida med anledning av den aktuella debatt som förs kring bostadspolitiska frågor. Jag gör det också med utgångspunkt i att bostadsministern inte uppehöll sig vid detta. Den första frågan gäller de bruksvärdesbestämmelser som nu gäller och som gör det möjligt att begränsa hyreshöjningarna i de privata fastigheterna med hänvisning till de allmännyttiga bostadsföretagens hyror.

Det vore skönt att få något besked på den punkten, om möjligt från bostadsministern. Det andra problemet som jag nu vill ta upp gäller det som bostadsministern uppehöll sig vid och belyste mycket bra, tyckte jag, nämligen den fruktansvärt kraftiga ökningen av produktionskostnaderna och byggnadskostnaderna, som bostadsministern också illustrerade i sitt anförande då han nämnde vad det kostar och vad hyrorna egentligen skulle bli. Frågan är: Är man från regeringens sida beredd att snabbt ta itu med och söka komma till rätta med det som har konstituerat dessa höga bostadskostnader — inte bara diskutera eller notera detta, utan komma med något förslag till åtgärder på den punkten? Det gällde alltså två saker: dels bruksvärdesbestämmelserna, dels de höga byggnadskostnaderna. Har regeringen några förslag? Vad tänker ni göra?

Herr talman! Hyreshusavgiften än en gång, Hans Gustafsson: Det var faktiskt skillnad mellan detta förslag och det som vi diskuterar i dag. Alltnog, det gick tillbaka till regeringen. I den socialdemokratiska skepnad som det återkom i sade folkpartiet nej till det. Och nu säger vi: Tillbaka med det här förslaget! Så några ord om organisationsintressena. Att organisationerna bevakar sina intressen är en av deras uppgifter. När man nu genom klantig hantering har givit organisationerna möjlighet att medan förslaget ligger i riksdagen påtala brister och felaktigheter, är anledningen till detta inte vårt agerande, deras nit eller något liknande, utan blott och bart att man inte berett förslaget ordentligt. Nu finns det bevis för att förslaget ger underkompensation för vissa och överkompensation för andra. Är detta meningen, är det en politisk markering. Är det felaktigt, skall man bereda ärendet ytterligare. Det är därför vi har begärt en återremiss. Vi vill att man skall undersöka den här saken grundligt. Till sist: Det vackra, nästan stämningsfulla inslaget om solidaritet — vad tycker flerbarnsfamiljen i sin villa om den solidariteten och om det faktum att det är taxeringsvärdet på villan som ger skattepålagan, inte familjens inkomst eller den bärkraft man faktiskt har?

Herr talman! Bostadsministerns inlägg var ganska fritt från kommentarer till de rena skatteproblem som togs upp under debatten tidigare i dag. Jag kan förstå det. Därför hade jag kanske egentligen inte behövt begära replik, men eftersom Kerstin Ekman nu tvingas lämna debatten, måste jag göra det ändå för att inte folkpartiet skall sakna representanter i den fortsatta debatten. Jag skall använda repliktiden till att klara ut en sak. Jag hoppas att det kan ske en gång för alla. Bostadsministern sade att vi hade lovat att avskaffa den här skatten. Sedan började han sväva ut och tala om andra skatter, såsom bensinskatten. Det förhåller sig så att folkpartiet har lovat att avskaffa fastighetsskatten om vi får möjlighet att göra det och kommer i regeringsställning. Då det gäller bensinskatten och alla andra skatter som regeringen på löpande band har infört har vi sagt att vi självfallet inte på en gång kan avskaffa alla dessa. Det finns inget sådant löfte. Jag förstår egentligen inte varför bostadsministern här tar upp bensinskatten. Också ni socialdemokrater sade faktiskt nej till en höjning av bensinskatten — mitt under energikrisen t.o.m. Inte menade ni väl att vi skulle tolka det som ett löfte att ni sedan skulle ta bort denna skattehöjning? I så fall får vi notera ytterligare ett svek. Jag hoppas att det nu är klarlagt hur vi från folkpartiets sida ställer oss i denna fråga. De skatter som vi säger att vi skall avskaffa, men bara dem, har vi lovat att avskaffa.

Herr talman! Jo, herr bostadsminister, det går alldeles utmärkt att hänvisa till Birgit Friggebo. Vad jag tidigare sade var: Birgit Friggebo drog konsekvenserna och accepterade att hennes proposition avslogs med hänvisning till otillräcklig beredning. Så var det, Hans Gustafsson. Och bostadsministern har fortfarande chansen.

Till detta kommer en lång rad brister i övrigt, som vi redan tidigare har påpekat. Förslaget missgynnar t.ex. ägare till frifinansierade småhus, som drabbas av räntan fullt ut och som dessutom skall betala fastighetsskatten. Jag skulle återigen vilja framhålla för Hans Gustafsson att enskilda företag enligt Europakonventionen i princip har rätt att påräkna ett rimligt skydd för sin egendom. Är inte Hans Gustafsson beredd att acceptera detta rimliga krav? Skulle det inte också för den socialdemokratiska regeringen kännas ganska tryggt, om lagrådet fick granska förslagen i dess helhet och bedöma effekterna från rättssäkerhetssynpunkt och likabehandlingssynpunkt med hänvisning till Europakonventionens krav?
Herr talman! Jag vill ännu en gång återkomma till hyreshusavgiften, som tagits upp i så många bostadspolitiska diskussioner mellan Hans Gustafsson och andra under den senaste tiden. När det förslaget lades fram var det inte, som jag konstaterade i mitt förra inlägg, ordentligt förankrat hos riksdagsgrupperna. De slog helt enkelt bakut mot förslaget. Det var då fråga om att hitta en behandlingsform som gjorde att vi snabbt kom fram till ett resultat. Skatteutskottet skulle behandla förslaget, och vi var på det klara med vad resultatet av skatteutskottets yttrande skulle bli, nämligen att förslaget skulle återgå till regeringen. Man sade då, att om avgifter skulle användas för att förstärka budgeten, så måste dessa vara likartade. Det skulle inte vara vare sig ett förslag om en avgift som utformats på samma sätt som hyreshusavgiften eller den typ av fastighetsskatt som vi nu har fått förslag om. Detta är den riktiga beskrivningen av hur vi behandlade hyreshusavgiften. Jag konstaterar att Hans Gustafsson sade att subventionerna inom bostadssektorn inte kan minskas på annat sätt än genom omfördelningar, eftersom man inte vill gå in på åtgärder som innebär en ökning av budgetunderskottet. Jag tycker det är viktigt att vi är överens om det sistnämnda, nämligen att vi inte skall öka budgetunderskottet utan vidta åtgärder för att komma till rätta med det. Men det finns vissa orsaker till att vi inte kommer överens om vilka metoder vi skall använda. Socialdemokraterna vill — och jag påvisade detta genom att hänvisa till bostadsutskottets betänkande — fortsätta att låta bostadssubventionerna öka, samtidigt som de vill få belastningen på staten att minska genom att lägga på nya skatter för några grupper av boende, hyresgäster i vissa fall och villaägare. Detta tycker vi är felaktigt. Vi menar att man måste vidta åtgärder på alla områden. Vi måste få en förbättrad ekonomi och möjlighet att sänka räntenivån, men vi måste dessutom vidta besparingsåtgärder på de flesta andra områden. Självfallet kan inte justeringar av skatter på ett eller annat område uteslutas i denna typ av åtgärdspaket. Det är en sådan samordning som vi har olika uppfattningar om. Vi ställer inte upp på den socialdemokratiska linjen, som innebär att man genom skattehöjningar vill få mera pengar för att kunna öka subventionsgraden. Vi är beredda att vidta andra åtgärder. Men det är inte så som Hans Gustafsson påstår, att vi tror att dessa åtgärder inte skulle drabba någon. De drabbar de flesta i landet. Vi har inte varit rädda för det, utan t.o.m. varit så vårdslösa att vi fått ”smäll” av väljarna och förlorat regeringsmakten. Visst har vi varit medvetna om följderna av impopulära åtgärder!

Herr talman! Jag har noterat bostadsministerns besked beträffande de höga byggkostnaderna och att det har tillsatts en särskild utredning med utgångspunkt från de höga byggkostnaderna framför allt i Stockholmsområdet. Jag skulle möjligen vilja säga att jag varje år på senare tid har varit med om att från vpk:s sida föra fram olika motioner och förslag om åtgärder i syfte att komma till rätta med detta problem och att granska det närmare. Det är naturligvis bättre sent än aldrig, men nog har det dröjt ganska länge innan man på allvar tagit itu med detta problem, som har varit så uppenbart för många så länge. Sedan noterar jag med tillfredsställelse att regeringen inte planerar några förslag eller ingrepp beträffande bruksvärdeshyran. Det är värdefullt att vi får ett sådant besked just mot bakgrund av den diskussion som har förevarit. Sedan vill jag i anslutning till det som bostadsministern var inne på beträffande finansieringen och förslagen från centern och folkpartiet om olika grepp på detta med finansiering, räntor m.m. säga att jag håller med bostadsministern om svårigheterna i detta sammanhang. Det gör jag också som ledamot i bostadskommittén, där vi för de här diskussionerna. Problemet är egentligen den inflation som vi haft och som trasslar till det hela och gör det väldigt svårt. Vad det handlar om är hur vi skall få så att säga billiga pengar för bostadsbyggande. Vi har från vpk:s sida försökt under en lång följd av år att peka på hur man borde gå till väga. Det har gällt förlängning av amorteringstiden, sänkning av räntorna — en fast ränta på det här området skulle vara bra — och inrättandet av en statlig bostadsbank. Ett steg på vägen kan man ta redan nu, menar jag, med utgångspunkt i tidigare beslut om ett statligt kreditinstitut för bostadsfinansiering. Det är viktigt att snabbt gå vidare, att ändra nuvarande administrativa system för bostadslånegivningen och utforma ett lånesystem, så att såväl s.k. fullständig finansiering, dvs. samordning av bottenlån och bostadslån, som en s.k. integrerad finansiering, dvs. samordning av byggnadskrediter och fastighetslån, kan komma till stånd. Det finns inget som hindrar — ingen hänvisning till pågående utredning — att ta detta steg för att sedan gå vidare. Jag djärvs att, om bostadsministern går upp i någon mer replik, hemställa om ett besked om hur bostadsministern ser på detta att fortsätta på den inslagna vägen med statligt kreditinstitut, för att cklandet få till stånd en statlig bostadsoch samhällsbyggnadsbank med den funktion som jag mycket kort i denna replik har skissat.

Herr talman! Detta är förmodligen mitt sista inlägg i debatten, och jag vill därför koncentrera mig på två saker. Först och främst tog bostadsministern upp olika alternativa lösningar på den samhällsekonomiska situationen. Han pekade på att vi från moderat håll hade lagt fram en partimotion med förslag till besparingar på räntebidragssidan. Det är alldeles riktigt. Det var också den modell som de borgerliga regeringarna tidigare gick in för när det gällde att minska subventionerna. Det var en väg som man inte kunde gå, ansåg bostadsministern. Alla som sitter här inne i plenisalen skulle ju kunna tänka sig: Då kan väl ändå inte bostadsministern föreslå samma sak! Men det är precis vad han gör i propositionen. Han föreslår först sänkning av de garanterade räntorna och sedan i samma proposition en höjning 1986. Han använder sig av exakt samma knep, men när han i talarstolen redogör för propositionen är det klart att han håller tyst med den biten. Jag tycker att man skall vara litet försiktig när man kritiserar andra partier för hur de försökt lösa det här problemet. Bostadsministern säger att det är viktigt att man kan konstatera ett fel och att man sedan också rättar till felet. Även jag tycker att det är viktigt, och det tyckte vi i utskottet också. Vi gick ju med på att riva upp det justerade utskottsbetänkandet för att kunna göra ett tillrättaläggande. Sedan vill jag framhålla att jag pekat på ytterligare två konkreta fel i det här sammanhanget, nämligen beträffande taxeringsvärdet och bidragsunderlaget. Men det påpekandet bortser bostadsministern helt från. Han säger att det aldrig kan bli helt riktigt. Ja, men här finns det alltså två konkreta fel. Om vi inte gör någonting för att rätta till dem, får de som är berättigade till kompensation en totalt felaktig sådan. Vi måste få rätta till de här felen i samband med en särskild utskottsbehandling — efter det att riksdagen beslutat återremittera ärendet till skatteresp. bostadsutskotten. Jag hoppas att socialdemokraterna då har tänkt om. Förhoppningsvis går man med på en rejäl beredning av ärendet och även på att vi får rätta till de fel som vi känner till.

Herr talman! Ett av de krav som vpk ställde vid överläggningen om fastighetsskatten var att pensionärer med låg eller ingen ATP kompenseras för de ökade kostnader som fastighetsskatten medför. I viss mån har regeringen tillgodosett detta krav. I den s.k. kompensationspropositionen föreslås att den tidigare reduceringen av taxeringsvärdet vid beräkning av kommunalt bostadstillägg höjs från 50 till 75 96. På det sättet försvinner effekten av fastighetsskatten när det gäller de pensionärsgrupper som vi avsett — dvs. de pensionärer som på grund av låg pension är berättigade till kommunalt bostadstillägg — förutsatt att de bor i hus med taxeringsvärden på över 240 000 kr. Andra pensionärer, de som redan uppfyller villkoren för fullt kommunalt bostadstillägg, får inte samma kompensation. Det är anledningen till vpk:s reservation. Inte heller är vi överens med regeringen när det gäller pensionärer med fritidshus. Enligt regeringen skall pensionärer med fritidshus inte få någon kompensation för fastighetsskatten. Jag har inte lyckats hitta någon siffra som säger hur stor den grupp pensionärer är som har eget fritidshus. Men den siffran känner kanske någon annan till. Vad som däremot inte behöver dokumenteras med några siffror är den sociala betydelse som pensionärernas fritidshus har. Jag tror att vi barn av 30 och 40-talen i rätt stor utsträckning har egen erfarenhet av vad ett fritidshus betyder för föräldragenerationen. Fritidshuset kan täcka in en väldigt stor del av livsinnehållet. I detta sammanhang vill jag särskilt fästa uppmärksamheten på de äldre ensamstående kvinnorna. De har behållit fritidshuset, trots att de blivit änkor och trots att fritidshuset medfört ekonomiska uppoffringar. Fritidshuset betyder så oerhört mycket för dessa kvinnor. Där har de kanske de bästa minnena från sin tillvaro. Dessutom tvingas dessa kvinnor, på grund av att de har ett fritidshus, till en fysisk aktivitet, som de annars kanske inte skulle ha ägnat sig åt. Sammantaget bidrar detta till att de äldre ensamstående kvinnorna behåller sin fysiska och psykiska hälsa. Jag har sett många exempel på detta i min tidigare yrkesverksamhet inom bl.a. äldrevården. Denna grupp kvinnor med låg pension lever på marginalen — för det gör de, oavsett vad man försöker bevisa med statistik om pensionärernas förmögenheter. De lever som sagt på marginalen. Den här fastighetsskatten kan betyda att de inte har råd att behålla fritidshuset. Det får alltså helt andra sociala verkningar att införa en fastighetsskatt även på fritidshus för dessa pensionärsgrupper än vad det skulle få om man införde skatt på industrifastigheter. Bostadsministern sade många bra saker om solidaritet mellan olika grupper i samhället. Han gav då uttryck för värderingar som jag till fullo instämmer i. Men jag undrar hur stora krav på solidaritet som vi i dag kan ställa på våra pensionärer. Jag tror att deras solidaritet har utsatts för ganska stora påfrestningar under den senaste tiden när de fick ställa upp och betala för devalveringen. Ändringen av reglerna för beräkning av kommunalt bostadstillägg till folkpension, KBT, skall inte träda i kraft förrän den 1 januari 1986. Det innebär att det finns god tid att behandla detta ärende en gång till. Vårt förslag är att detta ärende skall återföras till regeringen. Vi vill se ett nytt förslag där effekterna av fastighetsskatten tas bort för pensionärer som saknar eller har låg ATP. För denna grupp pensionärer bör fastighetsskatten kompenseras, oavsett om fastigheten är en permanent bostad eller ett fritidshus. Denna kompensation kan enligt vår mening lämpligen utformas som en restitution, dvs. summan återbetalas efter deklarationen. Rent tekniskt kan det ske på samma sätt som när vissa pensionärer får skattelindring för exempelvis höga sjukvårdskostnader. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 i socialförsäkringsutskottets betänkande 9.

Herr talman! Det kunde väl finnas ett och annat att säga även om förslaget till kompensation för den nya fastighetsskatten för egnahemsboende pensionärer. I en kort sammanfattning kan man kanske uttrycka det på ett sådant sätt att regeringen — något som har blivit allt vanligare — siktar åt ett håll och träffar åt ett annat. Man ordnar en viss kompensation åt inte alltför illa ställda pensionärer som bor i någorlunda värdefulla hus, och de litet fattigare pensionärerna med torftigare hus blir utan. För moderaterna, centern och folkpartiet i utskottet har det räckt att hänvisa till att hela förslaget om den nya fastighetsskatten i grunden bör avslås. Eftersom våra partivänner i skatteutskottet har hållit i detta skaft, har vi ansett det tillräckligt att motivera ett avslagsyrkande i kompensationsdelen med att hela förslaget bör avslås i anslutning till reservation 1 i skatteutskottets betänkande. Nu har det väckts ett förslag om återförvisning av ärendena till resp. utskott. Det bör i så fall även gälla socialförsäkringsutskottet. Jag vill, herr talman, i första hand yrka att ärendet återförvisas dit. Om detta yrkande inte skulle vinna riksdagens bifall, yrkar jag bifall till reservation 1 i socialförsäkringsutskottets betänkande.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 9 behandlas proposition 1984/85:85, till den del som avser kommunalt bostadstillägg för pensionärer. Det gäller kompensationen till KBT-berättigade pensionärer beträffande den föreslagna statliga fastighetsbeskattningen. Särskilda åtgärder föreslås för att motverka ökningen av boendekostnaderna för de grupper av pensionärer som har fastigheter med högt taxeringsvärde och som är beroende av särskilt ekonomiskt stöd till sina bostadskostnader i form av kommunalt bostadstillägg till folkpension. F.n. är det så att vid beräkningen av inkomstunderlaget för KBT tas 10 96 av den förmögenhet som överstiger 75 000 kr. för ensamstående och 120 000 kr. för makar upp som inkomst. Förmögenhetsvärdet för enoch tvåfamiljsfastighet eller för jordbruksfastighet som bebos av pensionär beräknas till halva taxeringsvärdet. Nu föreliggande förslag innebär att förmögenhetsvärdet sänks till en fjärdedel av taxeringsvärdet. Införandet av den statliga fastighetsskatten föreslås ske stegvis under åren 1985, 1986 och 1987. För att undvika överkompensation till KBT-berättigade pensionärer föreslås ändringen träda i kraft den 1 januari 1986. Förslaget är av stor betydelse för berörda pensionärer och ger en kompensation. I ärendet har utskottet haft att behandla fem motioner. De borgerliga partierna, som har yrkat avslag på den statliga fastighetsskatten i dess helhet, har i reservation 1 ansett det som en konsekvens att därmed yrka avslag på förslaget om kompensation för KBT-berättigade pensionärer. Två motioner från vpk har behandlats. I den ena, 1984/85:59, pekar man på att bostaden är en social rättighet. Man skriver att alla människor bör ha tillgång till en tillräckligt stor modernt utrustad bostad i bra miljö och till rimliga kostnader. Observera att man i denna motion hela tiden talar om en bostad. I motion 236 har vpk ställt sig i stort sett positivt till förslagen i propositionen men kräver där att även KBT-berättigade pensionärers fritidshus skall omfattas av kompensationen. Där talas om kompensation för två bostäder i stället för en bostad, som nämns i motionen 59. Utskottet anser sig inte ha något att erinra mot propositionens förslag om kompensation till KBT-berättigade pensionärer när det gäller den statliga fastighetsskatten. Det kommunala bostadstillägget har väl aldrig varit avsett för mer än en bostad.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

Herr talman! Lars-Åke Larsson försökte i sitt inlägg få det att framstå så att vpk kräver kompensation för även de pensionärer som har två egnahem, vilket alltså skulle vara orimligt. Jag vill då tala om för Lars-Åke Larsson att de grupper som vi värnar om och som berörs av dessa motioner, dvs. pensionärer som saknar ATP eller har mycket låg ATP, knappast har råd att hålla sig med både en villa och ett fritidshus. Antingen har de en villa eller också har de ett fritidshus. Det är vad det handlar om, antingen villa eller fritidshus. Som kompensationspropositionen är utformad ger den bara den nämnda lindringen vid beräknandet av det kommunala bostadstillägget för dem som har ett hus vars taxeringsvärde överstiger 240 000 kr. Det finns nog ganska många pensionärer runt om i landet som har hus vars taxeringsvärde ligger på gränsen mellan 200 000 och 240 000, och de får alltså ingen kompensation för denna fastighetsskatt. Det tycker vi är ett problem som regeringen faktiskt har möjlighet att rätta till. Vi har nu hört av Nils Carlshamre att man kommer att begära att även denna del av förslaget återvisas. Det finns alltså möjlighet att rätta till dessa brister.

Herr talman! Jag vill till sist i debatten ta upp två ekonomiskt känsliga näringsgrenar som hårt kommer att drabbas av ett införande av den nya fastighetsskatten. Den första är lantbruket. Skatten kommer för lantbruksenheternas del att omfatta sådant som benämns småhus och hyreshus samt tomtmark till sådana byggnader. Med anledning av denna del av propositionen har jag och min moderata kollega Bertil Danielsson väckt en motion. Vi tycker i vad avser bostäder tillhöriga lantbruksföretag att den föreslagna nya statliga fastighets skatten kommer i konflikt med överordnade samhällsoch regionalpolitiska mål. Bostäder ingående i lantbruksföretag måste därför undantas från en statlig fastighetsskatt. Rationaliseringen inom jordoch skogsbruket har medfört en stark minskning av den sysselsatta arbetskraften. På bostadsområdet har följden blivit att det inom lantbruket finns ett stort antal äldre bostadshus som inte längre behövs för jordbruksdriften. Sådana bostäder utgör ändå en viktig resurs för de många människor som önskar bo kvar på landsbygden trots att de inte har sin försörjning inom lantbruksföretagen. Lantbrukets överloppsbostäder har varit en väsentlig faktor i kampen mot landsbygdens avfolkning. Att hyran har varit låg har kunnat uppväga bristande service och en lägre standard än i tätorterna. Det är uppenbart att det är ett starkt samhällsintresse att underlätta i stället för att försvåra boendet i de äldre hus som finns i glesbygden. Det kan f. ö. erinras om att i justitiedepartementets PM 1983:11 föreslås en utvidgning av den kommunala förköpsrätten just för att underlätta för landsbygdsbefolkningen att få tillgång till bostäder till de låga kostnader som det kan innebära. Det vore mycket olyckligt och olämpligt ur samhällets synpunkt om den föreslagna statliga fastighetsskatten skulle tillåtas att avsevärt fördyra boendet på landsbygden och därmed driva på en ur många synpunkter oönskad inflyttning till subventionerade bostäder i tätorterna. Liknande förhållanden gäller även för de bostäder som hyrs ut till anställda och pensionärer inom lantbruksföretagen. Hyrorna för dessa upplåtelser är normalt ganska låga. Fastighetsskatten skulle medföra en mycket besvärande ökning av boendekostnaderna för anställda och andra hyresgäster. För de många äldre hus som hyrs ut som fritidsbostäder och som därför kan bevaras såsom ett viktigt inslag i kulturlandskapet, får man räkna med att kostnaden på grund av den nya fastighetsskatten blir mycket högre än nu och att därmed förfall och rivning inte alltid kan undvikas även om det är olämpligt ur samhällets synpunkt. Utskottets svar på motionen ger vid handen att avsikten med den föreslagna utformningen av fastighetsskatten är att i princip alla fastighetsägare skall bidra till en nödvändig subventionering inom bostadssektorn, och därför finner man det inte motiverat att göra undantag. Herr talman! Nog måste det kännas bittert för svenskt jordbruk att nu återigen påföras en ny skatt. Beslut har under den senaste tiden fattats om ett flertal skatter som drabbar just jordbruket: Gödselskatt, skatt på bekämpningsmedel, skatt på el och inte minst skatt på bensin. Vi har den senaste tiden haft en häftig jordbrukspolitisk debatt. Vissa livsmedelssubventioner har tagits bort, ytterligare fler väntas bli borttagna. — Sedan får man höra i dag av bostadsministern att bostadssubventionerna uppgår till 27 miljarder kronor. Vad tror socialdemokraterna att Sveriges lantbrukare tycker om att åter drabbas av en ny skatt? Hur skall svenskt jordbruk i internationell konkurrens kunna klara sin export med så många skattehandikapp? Vi moderater anser att grunden för att lösa svenskt jordbruks stora problem är en sanering av våra skatter. En ny fastighetsskatt går stick i stäv med denna strävan. Herr talman! Jag skall gå över till den andra bransch som kommer att drabbas hårt ekonomiskt med anledning av ett beslut om en ny fastighetsskatt. I regeringens proposition föreslås att tillämpningsområdet för fastighetsskatten skall omfatta även hotelloch restaurangbyggnader. Förslaget innebär en diskriminerande särbehandling av hotelloch restaurangbyggnader i förhållande till andra rörelsebyggnader, och förslaget strider mot de uttalanden som företrädare för regeringen har gjort om hotelloch restaurangnäringens betydelse för landets ekonomi. Genom förslaget ökar näringens kostnader, vilket försvagar konkurrenskraften på de utländska turistmarknaderna. De argument som gäller för att undanta industrins rörelsebyggnader från beskattning gäller självfallet också hotelloch restaurangnäringen. Skatten blir särskilt kännbar för företag som driver rörelse i egna byggnader och som nyligen har gjort stora investeringar. Tillsammans med vinstdelningsskatten kommer fastighetsskatten att framtvinga i övrigt inte motiverade fastighetsförsäljningar. För hotelloch restaurangnäring kommer således fastighetsskatten att medföra en omotiverad särbehandling av rörelsebyggnader. Detta tillsammans med övriga brister i propositionen bör leda till att förslaget inte fullföljs. Herr talman! Jag har här velat belysa några av de områden som inte nämnvärt har berörts tidigare i dagens debatt. Dessa företagsgrupper måste få arbeta i lugn och ro utan nya skatter för att kunna överleva. Det borde vi alla vara överens om.

Herr talman! I nästan alla människors liv spelar musiken en stor roll. Att lyssna till musik är en legitim sysselsättning. Musiken är helt enkelt den kulturform som har blivit var mans egendom. Jag tycker att ett fint exempel på detta var konserten i morse i bankhallen. Genom modern teknik och nya media är dagens ungdom mera engagerad i musiklyssnande än tidigare generationer. Även det aktiva musicerandet har ökat kraftigt på senare tid. De kommunala musikskolorna har hittills hunnit ge en grundläggande utbildning till en generation ungdomar. Många har också utbildat sig vidare och kommit att ägna sig åt musiken som yrke. Det finns ett stort antal körer, ensembler och musikgrupper. När man annonserar ut en musikertjänt vid en orkester är det i dag inte ovanligt med 30-40 kompetenta sökande. En liknande bredd och kvalitet saknas inom andra viktiga kulturområden såsom bildkonst, teater och litteratur. Av de två statliga musikinstitutioner som vi skall behandla i dag är regionmusiken i sin nuvarande form inte den äldsta men utan jämförelse den mest traditionsrika. Den bygger på militärmusiken, som har flerhundraåriga anor. Denna musikform har alltid haft en regional förankring och har spelat en stor roll där musikkårerna har verkat. Institutet för rikskonserter tillkom efter beslut av riksdagen 1968. Det har tidigare beslutats om ett samarbete mellan Rikskonserter och regionmusiken. Man har också länge diskuterat en omorganisation av dessa båda statliga insatser. Regionmusiken har alltid hävdat att man saknar administrativa resurser. Man har inte haft personal för marknadsföring t.ex. För många människor har man förblivit en ganska anonym musikresurs bl.a. av det skälet. Rikskonserter däremot har ju haft just administrativa resurser. Nr 48 För att nå en större klarhet i frågan om regionmusikens och Rikskonserters Tisdagen den rolli den regionala musikverksamheten gav regeringen kulturrådet i uppdrag 11 décember 1984 att utreda frågan 1978. Sedan dess har det alltså gått sex år. Under tiden har man på sina håll tagit egna initiativ till samarbete mellan de båda institutionerna och politiska församlingar, bildningsorganisationer, amatörorkestrar och övriga intressenter. Ett exempel på detta är Musik i tiotal år sedan. I Skåne finns ett liknande samarbete. Vi moderater tillstyrker huvudprincipen i propositionen, nämligen en sammanslagning av de båda institutionerna och en regionalisering och decentralisering av verksamheten. Vi har däremot inte kunnat acceptera förslaget om att överföra huvudmannaskapet till landstingen. Målsättningen med en regionaliserad organisation måste vara att på det lokala planet, dvs. i kommunerna, få en bredd inom musiklivet med musik av hög kvalitet. Det råder då ingen tvekan om att det är i kommunerna som musiken blomstrar. Det räcker med att konstatera var musikresurserna finns. Landstingen satsar några få procent av de medel som primärkommunerna anslår till musiken. I kommunerna finns det dessutom professionella musiker anställda, som är väl förtrogna med musiklivet på sin ort. I majoritetsskrivningen har man velat betona vikten av att kommunerna inte glöms av i sammanhanget genom att understryka angelägenheten av att de resurser och det intresse som finns i kommunerna inom musiklivet tillvaratas. Som vi moderater ser det, gör man detta lättast genom att bygga den nya organisationen på kommunerna. Vi har föreslagit en organisation i stiftelseform. Förutom de aktuella kommunerna bör man erbjuda studieförbund, musikoch orkesterföreningar, enskilda grupper och övriga intressenter på musikområdet att ingå i den nya organisationen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den moderata reservationen nr 1. Som en följd av detta har vi i ett särskilt yttrande förklarat att vi i de sammanhang, där majoriteten talar om landstingen, menar kommunerna. Herr talman! Vi finner — i likhet med propositionen — att det är naturligt med en central musikinstitution, sedan huvuddelen av verksamheten har decentraliserats. Det kommer att finnas många övergripande uppgifter, som måste handhas på nationell basis. Dit hör en viss samordning och inte minst de internationella kontakterna. Vi vill emellertid begränsa den centrala musikinstitutionens uppgifter. Den skall — enligt vår uppfattning — inte syssla med egen fonogramproduktion. Vi har länge hävdat att det inte är nödvändigt med den produktion av fonogram som Rikskonserter i dag svarar för. Det finns åtskilliga bolag som framställer fonogram av mycket hög kvalitet och dessutom till rimliga kostnader. Dessa tillgodoser även kravet på ett ”smalt” utbud med hjälp av det stöd till utgivning av fonogram som kulturrådet i dag har ansvaret för. Vi menar, att den centrala institutionen bör ta över det ansvaret. För första gången kan vi nu konstatera, att även regeringen börjar hysa liknande tankar. I propositionen talar man om att Rikskonserter inte längre 75 intar en särställning när det gäller att ge ut fonogram inomt.ex. jazzmusiken, svensk konstmusik och folkmusik. Flera andra producenter har börjat ägna sig åt sådan utgivning under senare år. Musikaliska akademin ger också ut en svensk skivantologi. Propositionen talar också om att det är höga kostnader för Rikskonserters fonogramverksamhet. Man har därför gett Rikskonserter i uppdrag att utreda vilken produktion som kan tänkas med en kostnadsram som är minskad till två tredjedelar av det anslag man hade under förra budgetåret. Vi moderater vill alltså gå ett steg längre och helt avlasta den nya, centrala musikinstitutionen från uppgiften att ge ut egna fonogram. Med detta vill jag yrka bifall till den moderata reservationen nr 2. Som jag tidigare nämnt har regionmusikens föregångare, regementsmusiken eller militärmusiken, alltid haft en framträdande plats i det regionala musiklivet. Med hänsyn till de särskilda krav på tjänstemusik och ceremonimusik som finns i Stockholm tillstyrker vi ett statligt huvudmannaskap för regionmusikavdelningen där. För övriga delar av vårt land föreslås, att fem ensembler skall ta på sig ansvaret för tjänstemusik inom försvaret. Det är viktigt att de medel som krävs för den här musikens genomförande anvisas över försvarsbudgeten även i fortsättningen. I ett särskilt yttrande har vi pekat på vilken betydelse utbildningen vid musikplutonen i Strängnäs har haft. För att bevara och vidareutveckla militärmusiken bör man nu överväga att inrätta ytterligre en musikpluton, förslagsvis i Västsverige. Herr talman! Propositionen 1984/85:1 om omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter är ovanligt omfattande. Den är ändå inte mera detaljrik än att den kan sägas begränsas till principerna för en regionalisering. Man lämnar t.ex. olika lösningar öppna för hur de kommande regionerna skall organiseras. Det är avsikten att regeringen skall återkomma med en ny proposition om något år. Det är också viktigt att påpeka, att med all respekt för innehållet i den aktuella propositionen, så omfattar den ändå inte mer än en bråkdel av den musik som spelas och som folk lyssnar till i vårt land. Det kan vi också se som en nyttig påminnelse om att musiken är och måste förbli en fri kulturform, som endast till en del omfattas av politiska beslut. Därför är det desto viktigare att de beslut vi fattar gagnar ett rikt musikliv av god kvalitet. Som vi moderater ser det sker detta bäst genom ett bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! I morse kl. 9 var det toner och inte ord i riksdaghuset. Vi kunde lyssna till Gotlandskvartetten, till Stockholms Kammarblåsare, Stockholms Brass, Lena Nordin och flöjtisten Tobias Carron. Det var en väldigt fin konsert. Akustiken tyckte jag särskilt gynnade arian ur Figaros bröllop och Sjostakovitjs cirkusmusik. Jag hoppas att herr talmannen ser till att en morgonkonsert blir ett årligt återkommande inslag i riksdagens arbete. Sigvard Hammar var programvärd i morse. Han har ju alltid salta kommentarer. Han började med att säga att fastighetsskatten, som vi talat om tidigare om här i dag, blir dålig för alla, men musikreformen, kan bli bra för alla. Jag vill instämma i detta men bara under en enda förutsättning, nämligen att landstingen tar sitt kulturpolitiska ansvar på allvar. För det är inte bara fråga om att föra över statens resurser till landstingen. Det är framför allt fråga om vad landstingen själva vill göra av dessa medel och av egna resurser. Där säger erfarenheten att somliga landsting har haft en god kulturpolitisk ambition, andra har varit mera passiva. Jag skulle önska att det nu bleve en ädel tävlan mellan landstingen om att använda resurserna på ett sådant sätt att medlen förmeras. Utskottet är i stort sett enigt. Det har vi kunnat bli därför att vi på en rad punkter har skrivit oss samman till en som jag tycker läsvärd text som är ägnad att studeras noga av både utbildningsdepartementets folk och inte minst organisationskommitténs ledamöter. Det är viktigt att de som läser detta inte förleds av att utskottet på en rad punkter formellt yrkar avslag på motioner utan ser på vad som faktiskt står i texten. Jag vill ta upp något av det. Kvaliteten ställs i centrum. Denna viktiga musikproposition rymde inte ordet ”kvalitet”. Man talade om mångfald och bredd, men man hade av någon underlig anledning glömt bort ordet ”kvalitet”. Nu ställer utskottet sakerna på plats, och det är viktigt, eftersom detta blir en bra reform enbart om kvaliteten står i centrum. Min andra huvudsynpunkt är att det måste bli stort utrymme för frilansarna. Häromdagen fanns det en enkät i Dagens Nyheter, där samtliga som uttalade sig underströk detta. Jag citerar vad den nyutnämnde chefen för Stockholms konserthus sade: ”Frilansarnas och tonsättarnas situation är prekär i ekonomiskt och socialt avseende. Det är allvarligt att deras röst har varit så svag inför omorganisationen och att de så litet har varit inblandade i en process som kommer att ha mycket stor betydelse för deras framtid.

Den tredje punkten är att det måste finnas resurser hos det centrala musikorganet för musik. Man kan hårdra detta — det vet jag att man gör i organisationskommittén — och säga att med de medel som föreslås blir det en krona till musik, medan resten går åt till löner och administration. Det är därför som vi i folkpartiet har föreslagit att vi i varje fall skulle anslå 3 milj.kr. ytterligare, för att det skall bli verksamhet för pengarna. Jag är övertygad om att när organisationskommittén är färdig med sitt arbete, kommer man att hamna på den linjen. Det är ju ingen mening att ha en stor, central musikadministration om man inte med ekonomiska resurser kan stimulera landstingen till nationella och internationella turnéer och annat sådant. Jag yrkar alltså bifall till vår reservation och är övertygad om att organisationskommittén så småningom kommer att hamna på denna linje. Till sist, herr talman!

Herr talman! Det är inte ofta vi diskuterar musik här i riksdagen. Det är glädjande att så sker i dag. Senast var det — om jag minns rätt —i anslutning till OMUS-kommitténs förslag, då kammaren hade att ta ställning till en proposition om musiklivets totala situation. Från vpk:s sida har vi därefter varje år i anslutning till kulturpropositionen tagit upp särskilt frilansarnas, de fria gruppernas och jazzmusikernas villkor. Nu har vi att ta ställning till en principproposition om regionmusiken. Jan-Erik Wikström använde, mer eller mindre, mina argument. I mångt och mycket delar jag det synsätt han gett uttryck för när det gäller den här propositionen. Det är fråga om en principproposition, och vi kommer senare att få ta ställning till en organisationskommittés förslag. Det finns alltså anledning att närmare gå in på frågan om medelstilldelning osv. Jag vill gärna citera vad Herta Fischer sade i Dagens Nyheter i går morse. Hon är ledamot av kulturnämnden i Stockholms läns landsting, pianist och dessutom producent vid regionmusiken. Herta Fischer säger så här: ”Reformen kommer i hög grad att bli vad man gör den till. Det är viktigt att musikerna kommer in i landstingens planeringsarbete, som inte bara får bli en fråga för politiker, administratörer och studieledare. Kvalitetsfrågorna får inte förbises, här i landet anser vi ju oss gärna ha ett materiellt kvalitetsmedvetande, men ett kulturellt sådant saknas ofta. Man måste också hålla i minnet att landstingen kan arbeta över sina egna regionala gränser. Regionmusiken har alltför mycket bundits till sin nuvarande uppläggning med blåsarbesättning. Bristande resurser har hindrat en omvandling. Men det finns många kombinationsmöjligheter och talet om vissa elitensembler har varit något överdrivet. Det måste också finnas medel för frilansarna samt för nya tonsättare och beställningar. Tanken att utnyttja musiker även som pedagoger”, och detta är riktat mot moderaterna, ”är förfelad. Viljan, förmågan eller utbildningen för en sådan dubbelfunktion finns långt ifrån alltid. Lika viktigt som att undvika en sådan splittring är det också att de sammanhållna musikergrupper som nu finns inte splittras.” Vad Herta Fischer tar upp, och som även Jan-Erik Wikström var inne på, är kvalitetsaspekten. I den frågan har vi en stark sympati för folkpartimotionen, men vi tycker att utskottet har beaktat motionen och att det är en bra skrivning därvidlag. Också frilansarnas situation tas upp i propositionen, men vi anser att deras situation särskilt måste beaktas. Det kan finnas anledning att särskilt förstärka den centrala musikinstitutionens resurser. Vi kommer därför att i den kommande voteringen lägga ned våra röster när det gäller just reservation 3, som handlar om detta. Vi är inte i dag beredda att ta medlen just från landstingen, men vi ämnar återkomma till den här frågan. Så frågan om resurstilldelningen. Vi vet att många landsting i dag har ett dåligt musikutbud, att det inte bara är planeringen som är dålig utan att man på vissa håll över huvud taget inte har några musikprogram. Detta drabbar alla som bor i de regionerna. Det drabbar musikerna i form av färre arbetstillfällen. Det drabbar de boende, som inte ges tillfälle att lyssna på ett kvalitetsmässigt bra utbud av musik. Här ges nu organisationskommittén en stor och svår uppgift, liksom de musikpolitiskt ansvariga i landstingen. Vi förutsätter att de kommer att ta sitt ansvar. Det finns som sagt anledning att återkomma, men vi tycker i dag att man kan ansluta sig till kulturutskottets förslag. Jag har därför, herr talman, inget särskilt yrkande.

Herr talman! Förväntningarna inför det principbeslut om att verksamheten vid regionmusiken och Rikskonserter skall omorganiseras som kammaren nu har att ta ställning till är mycket stora. Omorganisationen innebär den största förändring av kulturlivets förutsättningar som skett sedan 1974. Det är verkligen glädjande att vi får ett sådant förslag i dag. Uppbyggnadsskedet ute i kommunerna och landstingen har nu fått en stabilitet som gör det möjligt att ta på sig nya uppgifter. Närheten mellan musiken, planeringen och arbetsfältet ger förhoppningsvis mer musik till flera och nya spännande kombinationer av olika musikformer. Det är glädjande att vi har fått en så bred uppslutning i utskottet kring detta betänkande. Det ger uttryck för en positiv och gemensam viljeinriktning för alla partier till den föreslagna förändringen. Jag betraktar de reservationer som finns fogade till betänkandet närmast som små kompletteringar i kanten. Jag skall bara kort beröra några av de ställningstaganden som utskottet gör. För det första, beträffande studieförbundens statsbidrag till kulturverksamhet, har de bestämmelser som tidigare fanns om att dessa medel inte fick användas till distribution och framförande av produktioner från regionmusiken, Riksutställningar eller Svenska riksteatern inkl. dess regionala ensembler, nu borttagits. Bakgrunden var önskvärdheten att utnyttja alla dessa kulturproducenters arrangemang så mycket som möjligt. Musiker vill spela för så många som möjligt — inte tvingas sitta på hotellrummen. I propositionen framhåller föredragande statsrådet också betydelsen av en positiv samverkan mellan amatörkulturella aktiviteter inom studieförbunden å ena sidan och olika kulturinstitutioner å den andra. Från utskottets sida ser vi klart fördelarna i den genomförda förändringen. Vi har dock också sett det som angeläget att effekterna av dessa regeländringar följs noga, främst med hänsyn till vikten av att värna om frilansmusikernas sysselsättningsoch engagemangsmöjligheter, som ju också har berörts här av både Jan-Erik Wikström och Eva Hjelmström. Det är viktigt att komma ihåg att denna möjlighet att utnyttja Rikskonserter och regionmusiken hos studieförbunden säkert många gånger har bidragit till att man kunnat knyta till sig frilansmusiker i olika arrangemang. Den översyn av olika arrangörsavgifter som statsrådet aviserar är enligt utskottets mening mycket angelägen. Vi anser också att det behövs en konkurrens till den privata förmedlingen av utländska artister, inte minst med hänsyn till den snabba kostnadsutvecklingen på området. Det är önskvärt att ett förslag kan läggas så snabbt som möjligt. För det andra har vi till utskottet fått flera motioner om vikten av ett regionalt samarbete mellan flera län. Jag tror att senare talare i dag kommer att ta upp sådana frågor. Det gäller främst Skåne, övre Norrland och Gävleborgsoch Göteborgsregionen. Man har aktualiserat frågorna utifrån symfoniorkestrarnas och musikteatrarnas behov. Helt klart är en del musikformer så kostnadskrävande att de förutsätter ett större geografiskt område för att få underlag för tillräckliga resurser. Detta gäller främst symfoniorkestrarna och musikteatern. Båda ligger utanför denna propositions direkta område. Men både propositionen och utskottets betänkande har understrukit att den regionala planeringen innebär en möjlighet att ytterligare samordna regionmusiken med det övriga musiklivet. Den centrala musikkommittén avser enligt vad utskottet inhämtat att i samband med sin medverkan i kommande förberedelseoch förhandlingsarbete utarbeta modeller för samverkan mellan huvudmännen. Både Landstingsförbundet och statens kulturråd har knutits till musikkommittén, och vi anser det därför naturligt att fastare former för samarbete i större regioner än länen, speciellt för dessa musikformer, bör underlättas. För det tredje är arbetsgivarsidans organisation på kulturområdet mycket splittrad. Det är därför angeläget att få en mer samlad arbetsgivarorganisation. Från utskottets sida har vi betonat att det är nödvändigt att regeringen nu tar sig an organisationsfrågan. Den är ytterst betydelsefull för både teater och musikinstitutionerna. Vi har sett det som en fördel om den centrala musikkommittén inte i sitt arbete är bunden av villkoret att personalen hos den centrala musikinstitutionen och vid regionmusikavdelningen i Stockholm skall ha statligt reglerade tjänster utan mera förutsättningslöst kan pröva vilken lösning som blir fördelaktigast. För det fjärde vill jag med några ord beröra de reservationer som finns fogade i betänkandet och de inlägg som gjorts tidigare. Moderaterna vill inte använda den samordnande resurs som landstingen utgör utan vill att ett lämpligt antal stiftelser som bildas av de kommuner som finns i regionen, studieförbund, musikoch orkesterföreningar, enskilda grupper på musikområdet samt övriga intressenter skall utgöra huvudmän. Inte ett ord sägs om risken för samordningssvårigheter, onödig byråkrati, höga kostnader eller ineffektivitet. Det är en vedertagen politisk erfarenhet att om man vill att någonting skall hända snabbt, skall man ha en så enkel och ”å sammanhållen organisation som möjligt och till denna anknyta och lyssna till dem som är berörda, så att man får en bred förankring. Och tvärtom: Om man vill att ingenting skall hända, tillsätter man en så stor grupp som möjligt. Båda vägarna har i sanningens namn använts i olika politiska sammanhang. Jag speglar därför i moderaternas förslag dels att man låter partilinjens motstånd till landstingen helt ta överhand över sunt förnuft när man står inför en praktisk situation, dels att man förmodligen känner ett ganska kluvet intresse för att verkligen sprida musiken till fler människor. I försvarsutskottets yttrande finns en avvikande mening från m och fp. Enligt denna skulle, förutom regionmusikens avdelning i Stockholm, även nuvarande avdelningar i Boden, Östersund, Linköping, Uddevalla och Karlskrona kvarstå under statligt huvudmannaskap. Det hedrar moderaternas och folkpartiets representanter i kulturutskottet att man inte fullföljer dessa tankegångar. I praktiken skulle de naturligtvis ha omintetgjort hela omorganisationen. Men detta visar ju tydligt vilka spänningar som finns i synsättet. Lägg ihop en vidlyftig och ostrukturerad organisation för stiftelserna enligt moderaternas modell med starka påtryckningar att egentligen inte göra någonting alls — då förstår var och en att det har varit avgörande att vi från socialdemokraternas sida har drivit den här frågan. För det femte: Folkpartiet vill plussa på 3 milj.kr. ytterligare till den centrala musikinstitutionen genom en omfördelning från den regionala verksamheten. Både de motioner som behandlas i betänkandet och debatten i kammaren visar snarast på att behovet av ytterligare medel ute i regionerna är stort. Man skulle nästan frestas att ställa frågan: Är förslaget månne ett frieri till de centrala institutionscheferna som inte kostar någonting? De kontakter som jag har haft under hand med den centrala musikkommitténs ordförande och med olika landsting i landet har visat att landstingen har en stor vilja och entusiasm att ta på sig detta ansvar och att de har mycket stora ambitioner inom musikområdet. Den tveksamhet och misstänksamhet som Jan-Erik Wikström och Eva Hjelmström speglar uppfattar jag därför närmast så, att man kanske inte har de nära kontakter med landstingsfolket och kommunfolket ute i landet som det faktiskt vore angeläget att ha. — Nr 48 Landstingen har ju snarast ökat sina insatser och viljeansträngningar för att Tisdagen den förbättra inom musikområdet. 8 5 Nr Å 5 11 december 1984 Slutligen, herr talman: Centern har i en motion med Karl Boo som första namn krävt en fullständig administration i regionerna. Utskottet har ER a SR B a Omorganisation av framhållit att det särskilt under uppbyggnadsskedet ställs krav på administraregionmusiken och tionen, men det är angeläget att understryka att det är den musik som 8 Rikskonserter kommer ut av det hela som är det viktiga. Att binda för stora resurser i administration verkar ofta hämmande på utvecklingsarbetet och medför nästan oöverstigliga svårigheter att senare omfördela resurser till musikens förmån. Utskottet har framhållit betydelsen av att den centrala musikinstitutionens arbetsuppgifter avgränsas, så att man undviker dubbeladministration.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

Herr talman! Det talas i utskottets betänkande mycket om betydelsen av kvalitet. Flera av talarna har i sina inlägg i dag också berört detta. När vi diskuterade frågan i utskottet var vi överens om att det är ett mått på god kvalitet att man har utbildade musiker. Utbildade musiker har kommunerna, men inte landstingen. Vi hörde tidigare ett citat ur Dagens Nyheter, där det sades: Nu måste landstingen se till att man knyter musiker till sig. Det kommer i så fall att inom landstingen tvingas fram en ganska betydande utbyggnad av en administrativ och musikalisk verksamhet som inte behövs om man bygger på kommunerna, där resurserna redan finns. Det är vad vi har föreslagit i vår reservation 1. Det har också sagts här att om man bygger på kommunerna kan ett fåtal stora kommuner klara verksamheten, men inte de små. Det är en felsyn. Det är inte meningen att denna musikverksamhet skall finnas i bara några få kommuner, utan alla kommuner skall erbjudas ett samarbete. Då hjälps de stora och små kommunerna åt, och man kan utnyttja resurserna på ett förnuftigt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Herr talman! Ing-Marie Hansson trodde att bakgrunden till folkpartiets reservation och mina synpunkter i övrigt var att jag hade bristande kontakt med landstingsoch kommunfolk. Ing-Marie Hansson är nog den första som antytt att jag skulle ha bristande kontakter på detta område. Den som har ett perspektiv som sträcker sig något längre än Gavleån vet att förhållandena varierar mycket mellan olika landsting. Känd sak är så god som vittnad. Vad jag sade var att det är önskvärt att det blir en ädel tävlan. Även om Gävleborgs läns landsting har skött sig bra, finns det många andra — utan 83 namns nämnande — som har en bit kvar på vägen. Det är viktigt att det sägs här, så att man inte tror att det bara är fråga om att skyffla ut pengar till landstingen utan att det ställs krav på kvalitativa insatser. Sedan antydde Ing-Marie Hansson — på sitt finkänsliga sätt — att det skulle vara ett frieri till den centrala musikinstitutionens chefer att föreslå 3 miljoner utöver propositionens resurstilldelning. Hon sade också att reservationen är en liten komplettering i kanten. Tänk vad mycket musik det kan bli för denna lilla komplettering! Och det är ju musiken som är det viktiga, inte cheferna för musikinstitutionerna.
Herr talman! Också jag är inne på att ytterligare förstärka den centrala musikinstitutionen. Visst behövs medel till regionerna — det är inte tal om annat. Det finns också socialdemokratiska motioner om detta. Det skall inte bara ges medel till Stockholm, utan vi skall förstärka ute i landet. Men man kan inte tala två språk. Man kan inte kräva bättre kvalitet, bättre situation för frilansare osv. utan att samtidigt medge att den centrala musikinstitutionen behöver förstärkas. Som jag sade tidigare behöver vi kanske återkomma till detta. Frilansmusikerna, kvalitetsfrågorna och olika genrer måste få sin chans. Som Jan-Erik Wikström och jag har framhållit är den kvalitet man upprätthåller skiftande i de olika landstingen. Jag uppfattade det som positivt att Ing-Marie Hansson sade att man i det kommande arbetet med organisationskommittén kommer att ta fasta på musikernas krav på att få delta. Deras deltagande bör då inte begränsas utan omfatta även musikerna ute i regionerna, som i det här sammanhanget borde kunna utgöra en förstärkning.
Herr talman! Först till Lars Hjertén: Vi är eniga om att det här gäller att slå vakt om musikerresurserna. Det är viktigt att de utbildade musikerna verkligen får spela och att vi genom den här förändringen får ut mera musik. Administrationen måste vidare bli så effektiv och rationell att den skapar möjligheter till samordning, samplanering och kontakter mellan olika former av musikliv, men i slutändan handlar det om att musikerresurserna skall komma till användning. Lars Hjertén säger att det är kommunerna som har kompetensen när det gäller musikverksamhet, och i den moderata motionen hänvisas bl.a. till de kommunala musikskolorna. Jag tror att landstingen inom sina kulturnämndskanslier har de nödvändiga administrativa resurserna — de behöver kanske i vissa fall kompletteras, men de utgör en bra bas — och jag tror också att de är beredda att bygga upp regionala musikinstitutioner som kan ta fram det underlag som behövs för att verksamheten skall fungera bra. Jag tror att förutsättningarna för detta blir bättre i en regional verksamhet än om stora och små kommuner plus alla andra intressenter ingår i stiftelsebildningen. Men vi har sagt i utskottet att vi inte från riksdagens sida skall föreskriva hur varje län skall ha sin institution organiserad, och vi avvisar inte landstingen, som är den naturliga basen i det här arbetet. Nr 48 Jan-Erik Wikström är mycket vänlig och säger att jag ser detta i ett Tisdagen den perspektiv som motsvarar Gavleåns nivå. Den uppfattningen får stå för 11 december 1984 honom. Faktum är att jag har belägg för att det finns en stor ambition inom BEER pen det SR på UA - Ad - jag & Omorganisation av & öranden i centrala AR EN r - erlag oci regionmusiken och kommentarer som ytterligare stärkte min uppfattning i den frågan. Rikskonserter Vi är eniga om, Jan-Erik Wikström, att förändringen skall ge kvalitet. Men jag tycker det är viktigt att man inte bara avvisar landstingen utan att man betonar att de satsningar som görs — t.ex. Västerbottens läns landstings satsningar på Norrlandsoperan, de stora satsningar man gjort från landstingen i Skåne och annat — faktiskt är värda uppskattning. Jag tycker det är musiken som är det viktiga här, inte att vi ägnar oss åt hårklyverier. Jag kan möjligen medge att problematiken i Stockholm är litet speciell. Men även här kan man vinna mycket på ett bättre utnyttjande och en bättre samordning av resurserna. Slutligen till Eva Hjelmström: Kvaliteten i musiken finns på många håll, inom den seriösa musiken och bland de yrkesverksamma musikerna ute i landet. Om man jämför Norrlandsoperans föreställning med en föreställning på Operan i Stockholm tror jag man skall finna att den jämförelsen inte alltid utfaller till Norrlandsoperans nackdel. Det har bl.a. vi riksdagsledamöter fått erfara, när vi har jämfört föreställningar.
Herr talman! Ing-Marie Hansson frågade tidigare om moderaterna verkligen vill sprida musiken. Det vill vi. Vi vill sprida den ytterligare, nämligen till kommunerna. Sedan sade Ing-Marie Hansson i sin replik att man får bygga upp en del resurser i landstingen som nu saknas. Det är bara så att man behöver inte bygga upp någonting, om man följer vårt förslag att förlägga organisationen i första hand till kommunerna.
Herr talman! Vad jag sade var att landstingen har en varierande ambition i kvalitativt hänseende. Då hjälper det inte att man räknar upp några av de mera ambitiösa landstingen. Jag tycker att det måste vara en naturlig utgångspunkt för en organisationskommitté att inte slå sig till ro. Det vet jag att man inte gör, utan att man säger att riksdagsbeslutet innebär ett krav på kvalitet för att detta stora statsbidrag skall utgå.
Herr talman! Jag förstår uppriktigt sagt inte var Ing-Marie Hansson fått det ifrån att jag skulle tycka att Norrlandsoperan inte är bra. Tvärtom! Jag har ju i olika sammanhang och senast nu inför kulturpropositionens behandling reserverat mig till förmån för socialdemokratiska motioner om regionalisering och för motioner på kultursidan som kommit från oss. För mig är 85 Ing-Marie Hanssons påstående fullständigt obegripligt. Det är att slå någon i huvudet — det är helt enkelt oförskämt. Jag funderade på att också i detta betänkande reservera mig vad gällde just regionaliseringen till förmån för en socialdemokratisk motion. Men det står ju inte i motsatsställning till att jag tycker att kvalitetsaspekten skall beaktas, att frilansmusikernas situation måste beaktas osv. Man kan faktiskt, Ing-Marie Hansson, satsa på både-och, om man vill värna om musikerna och musikens situation i landet. Då kan man återkomma till detta med utbildning. Genomför OMUS förslag t. ex!
Herr talman! Först vill jag säga till Lars Hjertén att vi är helt eniga om att det är ute i kommunerna och kommundelarna som vi skall sprida musiken. Vad vi är oeniga om är ju hur själva organisationen och uppbyggnaden skulle kunna se ut och där moderaterna inte kan tänka sig landstingen som den naturliga utgångspunkten. Till Jan-Erik Wikström vill jag säga att vi helt klart delar uppfattningen att musikkommittén skall driva kravet på kvalitet. Det framgår ju också tydligt av utskottsbetänkandet. Men jag tror faktiskt att den diskussion och det förankringsarbete som har skett inför propositionsskrivningen har skapat en beredvillighet att verkligen ta på sig dessa nya uppgifter, en beredvillighet hos landstingen som jag är väldigt rädd om och vill att vi skall möta på ett positivt sätt. Våra motsättningar kanske förefaller större än de i verkligheten är, men jag är angelägen understryka att landstingens vilja att gå in i denna verksamhet och satsa på den är någonting som vi måste ta vara på på ett positivt sätt. Slutligen vill jag säga till Eva Hjelmström att jag delar hennes uppfattning att man skall satsa på både—och och att det finns kvalitet både ute i regionerna och centralt givetvis. Jag speglade Eva Hjelmströms betoning av kvalitetsaspekterna så som att hon frånkände regionerna den kvaliteten. Har jag läst in det fel är det bara bra. Då har vi samma uppfattning.

Herr talman! I motion nr 3 till årets riksmöte har jag tagit upp frågan om hur de regionmusikavdelningar som har i uppgift att dels vara en regionmusikenhet, dels vara en musikresurs för en turnerande musikteater skall kunna fungera i den nya organisationen. Jag har som exempel nämnt situationen vid regionmusikenheten och vid Norrlandsoperan i Umeå. Riksdagen beslöt 1974 att lokalisera en turnerande musikteater till Norrland. I samband med såväl Henrik Sjögrens utredning som regeringens förslag — vilket sedan blev riksdagens beslut — påpekades att den nya musikteatern skulle samarbeta med regionmusikavdelningen i Umeå. Landstinget i Västerbottens län och Umeå kommun åtog sig att utifrån den utgångspunkten svara för den nya musikteaterns värdskap. Nr 48 Na vet vi jakt Norrlandsoperan produktionsmässigt har levt upp till Tisdagen den riksdagens målsättning. Halva Sverige har utgjort dess spelområde. Men Ti décember 1984 sedan blir det egentligen stopp när det gäller åtagandena. Finansieringen och musikresurstilldelningen motsvarar inte vad som utlovats. Regionmusiken i Umeå svarar för de musikresurser som den kan uppbjuda med tanke på Norrlandsoperans behov. Men Norrlandsoperan måste bl.a. svara för ett flertal stråkmusiker — dels genom tillsvidareanställningar, dels genom extraengagerade musiker. Detta medför under innevarande spelår en kostnad på närmare 1 milj.kr., däri inräknat Norrlandsoperans kostnader för regionmusikens medverkan i samband med operaproduktion. I fjolårets budgetproposition finns det en skrivning om det angelägna i att särskilt beakta musikbehovet i övre Norrland. Resultatet blev dock något helt annat när det gäller Umeå regionmusikavdelning. Antalet tjänster minskade med 3 - till 28 tjänster. Den statliga delen av anslaget har stadigt minskat sedan 1980. Därutöver beräknas Norrlandsoperan för innevarande spelår — alltså 1984/85 — ha en kostnad på närmare 1,4 milj.kr. för verksamhet utanför det egna länet. Inräknas även kostnaderna för repetitionstid och produktion, blir den samlade merutgiften ungefär 2,4 miljoner. Jag ansåg det angeläget att genom min motion presentera de här problemen för kulturutskottet. Svårigheten ligger ju däri att regionmusiken i Västerbotten skall ha den dubbla funktion som jag nämnt. Regionmusiken skall nämligen dels vara en länsresurs, dels svara för Norrlandsoperans verksamhet inom och utanför Västerbotten. Dessa båda uppgifter kan man inte klara om inte huvudmännen kompenseras. I min motion föreslog jag att den centrala kommitté som enligt regeringens förslag skall medverka i det kommande förberedelseoch förhandlingsarbetet också överväger frågan om huruvida de regionmusikavdelningar som har den här dubbla funktionen skall stödjas i framtiden. Enligt utskottet räknar centrala musikkommittén med att kunna utarbeta modeller för samverkan mellan huvudmännen när det gäller orkestrars medverkan ”inom ett större område”. Eftersom kommittén — om jag nu tolkat utskottet rätt — tänker ta det initiativ som jag efterlyser i min motion, avstyrker man mitt motionskrav. Men formuleringarna i betänkandet är inte kristallklara.

För det andra: Räknar utskottet med att centrala musikkommittén, som har lovat ta upp dessa problem i sitt arbete, också skall försöka finna finansieringslösningar på denna fråga? Om svaret på dessa frågor är ja, så anser jag att det är oväsentligt att utskottet har stannat för avslag på motionen. Då anser jag att det finns hopp om att Norrlandsoperan även framgent skall kunna fungera på det sätt som riksdagen önskade när man fattade beslut om detta för tio år sedan.

Herr talman! Jag vill på Arne Nygrens första fråga svara: Visst är vi från utskottets sida medvetna om de problem som man har när det gäller ett så stort geografiskt område och en mycket kostnadskrävande verksamhet. Detta tog jag upp i mitt tidigare inlägg. Men vi har i betänkandet pekat på — vilket Arne Nygren också refererade till — det förslag som centrala musikkommittén kommer att ta fram om avtalskonstruktioner. Vi hoppas att man därmed skall underlätta ett samarbete mellan länen när det gäller denna typ av problem. På Arne Nygrens andra fråga, om vi har några finansieringslösningar, måste jag tyvärr svara att man från statlig sida, så långt jag nu kan uttala mig, inte har några ytterligare medel. Vad som kan komma i nästa budgetproposition eller därefter må regeringen svara för. Det känner vi från utskottets sida inte till i dag. Jag tror att det skulle leda ett steg framåt om man fick en bättre konstruktion för ett regionsamarbete så att man har en förhandlingspart och att man delar ansvar och kostnader inom regionen mer lika än vad man kanske gör i dag. Det är mitt svar på Arne Nygrens frågor.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det beskedet från utskottets vice ordförande. Jag kan väl konstatera att hoppet lever. Det är ju ungefär så långt som man kan sträcka sig för dagen.

Herr talman! Jag känner ett visst behov av att i anslutning till den debatt som kammaren för kring propositionen och utskottsbetänkandet om en omorganisation av regionmusik och rikskonserter få göra några kommentarer. Jag är naturligtvis mycket till freds med att kunna notera en så bred uppslutning som utskottsbetänkandet visar när det gäller förslagen till en förändrad organisation för regionmusik och rikskonserter. Jag säger detta inte bara därför att utskottets skrivning till största delen innebär ett bifall till de förslag som regeringen lagt fram, utan framför allt därför att vi nu kan skönja ett resultat av mycket långa diskussioner om frågor som så många har tillmätt så stor betydelse. Det har varit en omfattande förberedelseprocedur till den proposition som förelades detta riksmöte första dagen. Den debatt som förts har mycket klart visat att musiken har satts i centrum, inte musikens administration, och att syftet med förändringarna är att kunna föra ut mer musik och mer aktivt musikutövande över hela landet. Jag vill gärna betona att det i all denna verksamhet skall ställas mycket höga kvalitetskrav och förväntas mycket höga kvalitetsambitioner. Jan-Erik Wikström påpekar att ordet kvalitet inte har nämnts i propositionstexten, och det beror naturligtvis på att propositionen ytterst måste beskriva en organisationsform. Organisationsformen i sig innebär självfallet inte att de enskilda musikerna spelar bättre — den styrkan kan man dess värre — Nr 48 inte tillmäta organisationsformen. Vad vi gö den förändrad isationen är att tillfö Tisdagen den ad vi Bör genom en förän ma le örgänikationen är att i Sar mera 11 december 1984 resurser för att få fram fler musiker, och det är ett viktigt bidrag. Att kvalitetskravet därvidlag skall ställas mycket högt är givet. Statens insatser gäll k AVR ba AS ps SÅ Omorganisation av liksom organisationen förenklas, och därigenom frigörs mera pengar för fler s > S regionmusiken och musiker. pe Rikskonserter När det gäller landstingens möjligheter att klara uppgiften hyser jag tillförsikt. Jag har en känsla av att moderaterna är tveksamma, vilket framgår av deras reservation, mera av principskälet att de inte tycker om landsting, än därför att de anser att kommunerna skulle vara bättre. Lars Hjertén säger att landstingen inte har några musiker. Poängen med denna reform är att de får musiker. Landstingen får härigenom ansvar för en musikorganisation som de i dag inte har.

Det som möjligen skulle kunna vara en risk i dag — men det är en fråga som den centrala musikkommittén har anledning att diskutera — är att landstingen inte har för låga utan för höga ambitioner, att de f.n. egentligen är intresserade av att klara alla uppgifter på en gång och täcka alla områden med sin musik. Det är viktigt att under denna period diskutera samarbete över länsgränserna, så att man på bästa sätt utnyttjar resurserna för att också skapa variation och mångfald i utbudet. Då är det avgjort en fördel att inte ha för många enheter, att inte ha ett stort antal kommuner inblandade i diskussionen, utan att kunna föra en planeringsdiskussion med landstingen. Detta är en av de viktiga uppgifterna för den centrala musikkommittén. Det återstår alltså åtskilligt att klara av. Det som i dag har diskuterats är en principlösning som riksdagen har att ta ställning till. Fram till den 1 januari 1988 är det arbetsgivarorganisationsfrågor m.m. som behöver lösas. Det är bara angeläget att påminna om att vi naturligtvis inte fryser en befintlig organisation i dag, så att den består exakt i denna form fram till 1988. Det finns skäl att ha stor öppenhet inför lösningar och förändringar också under mellantiden. Arne Nygren har pekat på en fråga som ytterst naturligtvis handlar om våra resurser. Vi har försökt att finna en god organisationslösning för att frigöra resurser för mera musik inom de ramar som står till buds. I det ekonomiska läge som vi f. n. befinner oss i har det inte varit möjligt, så som vi har sett det, att lägga fram ett förslag som också tillgodoser de i och för sig mycket angelägna behov som finns vid Norrlandsoperan. Vi har alltså ingen anledning att polemisera på den punkten. 89 Denna musikreform bör vara till gagn för alla, såväl för musikens åhörare som för dess utövare, inte minst bland frilansmusikerna. Låt mig bara till sist, herr talman, påminna om vikten av att denna förändring möjliggör ett utökat och aktiverat publikarbete. Med den resurs som redan finns i landstingen bör vi ha möjlighet att få flera människor att lyssna på god musik. Också i publikarbetet har vi anledning att ställa krav på kvaliteten.

Herr talman! Bengt Göransson fick mig att gå upp i debatten genom att påstå att vårt motstånd mot att landstingen skulle vidga sitt arbete till att även omfatta musikadministrationen enbart var principiellt. Det är alldeles riktigt som Bengt Göransson säger att vi moderater tycker att landstingen skall sköta sjukvården, och vad övrigt är skall ligga på kommunerna och naturligtvis i vissa fall på staten. Men jag skulle vilja peka på den verkliga bakgrunden till att moderaternas representanter har intagit denna ståndpunkt. Vi har hört många vackra ord här i dag, vi har hört vacker musik på morgonen och vi har hört om vikten av kvalitet i musicerandet. Bengt Göransson slutade också sitt anförande med att tala om vikten av att vi också får människor att lyssna på musik. Det är det som är det viktiga. Jag kommer från ett landsting där man har en mycket god kulturplanering och där vi har människor som faktiskt också kan musik. Jag kommer från en liten kommun där musiken kanske inte har någon exceptionellt framstående ställning men där det finns ett musikliv, om än splittrat. Det måste det vara med tanke på att det skall ge den variation och mångfald som har efterlysts i dag. Ta som exempel en vanlig liten kommun — jag talar nu inte om Stockholm. Vi har kommunala musikledare, en kommunal musikskola, blåsorkester, Drillflickor och två kyrkokörer. Vi har en liten stråkkvartett, ett dixieband och ett jazzband. Vi har en pensionärskör, och frikyrkan i min kommun har tre körer. Alla dessa aktiviteter är relaterade till verksamheten i min lilla kommun. Det är möjligt att Malmöhus läns landsting känner till allt detta. Men vad man där inte känner till är hur dessa olika konserter och körer förmår att entusiasmera människor att aktivt ta del i detta, mer eller mindre utan sångröst — vi har just haft stridigheter där bristen på sångröst åstadkommit mycket rabalder även i tidningarna. Men det är i alla fall ett aktivt musikliv. Jag tror att landstingen genom att anskaffa, som Ing-Marie Hansson och kulturministern har sagt, skickliga administratörer och musiker så småningom kan få fram en effektiv och pampig musikorganisation. Men hur skall man nå ner till kommunerna? Är det inte i stället så att man genom den här förändringen — man skall inte använda banala uttryck — faktiskt ändå kastar ut barnet med badvattnet? Det finns en risk att det kommunala ansvaret tas över av landstingen och att hela det spirande, ibland dåliga och ibland kvalitativt högtstående, liv som vi har i våra kommuner liksom ansvaret skyfflas över på denna nyuppbyggda organisation inom landstinget. Jag är ganska övertygad om att det innebär att färre människor aktivt musicerar. Men än värre: färre människor lyssnar på musik, även om de som lyssnar kanske lyssnar på kvalitativt mera högtstående musik. Detta, herr talman, är i huvudsak bakgrunden till moderaternas ställningstagande.
Herr talman! Efter att ha hört Ingrid Sundbergs förklaring till moderaternas ställningstagande till förmån för kommunalt huvudmannaskap för den nya musikorganisationen undrar jag om hon inte har missförstått vad det handlar om. Det handlar faktiskt om att primärt föra över huvudmannaskapet för ett antal nuvarande regionmusikavdelningar, och det gäller ett begränsat antal. Det finns ett begränsat antal landsting — ett antal som av en händelse nästan exakt stämmer överens med antalet musikavdelningar i regionmusiken. Ingrid Sundberg talar om att man måste samordna all musikverksamhet — exempelvis amatörsjungande och Drillflickor. Men regeringen har inte föreslagit att Drillflickor skall överföras till landstingsregi. Jag tycker att de kan fortsätta att bedriva sin verksamhet i kommunal regi — i den mån de behöver administreras av någon. Jag är inte ens övertygad om att det behövs. Jag tycker därför att man inte skall skapa mer administration än nödvändigt.
Herr talman! Jag har självfallet, hoppas jag, klargjort för kulturministern att risken med propositionens förslag är att man lägger ansvaret på landstingen i så stor omfattning att man tar ifrån kommunerna ansvaret för det kommunala musiklivet. Jag nämnde Drillflickorna just därför, Bengt Göransson, att man ute i småkommunerna vill marknadsföra musiken med olika aktiviteter: Det gäller att få människor att lyssna på musik, att ta del av musiklivet, gå ut och lyssna när blåsorkestrarna spelar och också åtskilliga som kommer från regionmusiken. Det är detta som kommunerna kan! Bengt Göransson sade själv i sitt anförande, att man förväntade sig att landstingen här skulle satsa på publikaktiviteter — eller något liknande; jag kommer inte ihåg det exakta ordvalet — för att få människor att ta del i musiklivet. Det är just detta som görs i kommunerna. Och om kommunerna fick hela ansvaret skulle man nå variation, mångfald och samarbete. Vad propositionen gör är att den drar en gräns, minskar kommunernas ansvar, lägger allt på landstingen. Det ser vi som en negativ faktor i den i och för sig goda tanken att flytta ut ansvaret från ett statligt huvudmannaskap.

Herr talman! Jag förmodar att avsikten med Elisabeth Fleetwoods anförande var att yrka bifall till reservationen. Jag ber att få yrka avslag på densamma. Den fråga som här har tagits upp gäller partistödet. Det bygger på en partistödslag från 1972, och vid dess tillkomst utgick man ifrån att man kontinuerligt skulle kunna räkna upp anslaget med hänsyn till förändringar i penningvärdet. Vid varje tillfälle har förslag som lagts fram från regeringens sida föregåtts av förhandlingar med de politiska partierna. Så har hänt också i det här fallet, och man har då funnit att det är rimligt med en uppjustering för att tillgodose det viktiga arbete som utförs av partierna. Jag finner med en viss förvåning att i reservationen sägs följande: ”Politiskt arbete måste bygga på personliga och frivilliga insatser. Det finns en fara för att partistödets storlek kan leda till risker för partiernas självständighet.” Jag vill gärna understryka att partistödet infördes för att underlätta verksamheten och motverka att partierna kunde bli beroende av ovidkommande intressen. Jag vill peka på den utveckling som vi f.n. kan läsa om i Västtyskland för att visa hur viktigt det är att vi står fast vid partistödet och hur viktigt det är för de politiska partiernas självständighet att så sker. Med dessa enkla funderingar ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan dels då det gäller anslaget under punkten Stöd till politiska partier, dels i fråga om anslaget till allmänna val för den information som brukar utgå till invandrare i samband med riksdagsval, ett stöd som jag tycker är mycket befogat.